Fru talman! Det här är den sista bostadspolitiska debatten för det här riksdagsåret och för den här mandatperioden. Jag skall försöka att begränsa mig något i debatten, även om det är en mycket viktig fråga vi nu skall diskutera. Jag är emellertid övertygad om att frågan kommer att bli diskuterad under den kommande valrörelsen. Frågan gäller alltså förslaget till ny bostadsfinansiering. Vi har från centern, moderaterna och folkpartiet nu för tredje gången yrkat avslag på det förslag till finansieringssystem med räntelån som regeringen och socialdemokraterna tillsammans med vänsterpartiet vill införa. Det finns en rad skäl för detta. Inte minst av kreditetiska skäl är detta förslag förkastligt. Det innebär att man förmås att låna till räntan och att därmed väldiga skuldfällor byggs upp i framtiden. Detta har naturligtvis lett till en stor oro hos många som tänker bygga. Förslaget får naturligtvis också konsekvenser i form av en dramatisk nedgång i fråga om byggandet. Det är ett annat skäl till att man inte borde välja det här systemet. Vidare kommer en betydande mängd kapital att vara rullande i systemet, och det gör det såväl krångligt och riskfyllt som väldigt dyrt för alla parter. Det här ett system som bankerna verkligen kan jubla över. Det är naturligtvis julafton för dem. Samtidigt som alla låntagare får ökade skulder och statens och kommunernas risktagande ökar kommer naturligtvis bankerna att kunna fortsätta att låna ut mycket pengar, och de kommer att tjäna på den här karusellen. De boende, staten och kommunen kommer inte att göra det. Det här systemet kommer också att ge olika förutsättningar för att bo och bygga i skilda delar av landet. Det kommer t.o.m. att bli omöjligt att bygga i glesbygd och på små orter där värdestegringen på fastigheter är mycket låg. Systemet kommer att försvåra för kommunerna att lösa äldreboendet. Det kommer att ske en kraftig övervältring av kostnaderna från staten till kommunerna på det här området. Kommunerna tvingas in i en situation med betydligt större skulder. De tvingas skuldsätta sig hårt när de skall bygga ut äldreboendet när statsbidraget i form av räntebidrag försvinner och man i stället tvingas ta upp lån till räntan. Dessa lån kommer sedan att växa under den första tjugoårsperioden, under den period då man kanske måste strukturera om de äldres boende. Det finns då kanske inget kapitalutrymme för att göra det om man har tvingats bygga upp en skuld i stället för att som med det nuvarande systemet få statsbidrag och kunna skapa ett investeringsutrymme för att ändra äldreboendet i framtiden. De ekonomiskt svaga, t.ex. barnfamiljer, kommer att stoppas från att bo i egen villa. Topplån kommer att omöjliggöras. Det sägs i regeringens proposition att de inte behövs. Det är inte sanning. Vissa kommer att tvingas ta topplån. Det blir bara rika familjer eller personer med rika anhöriga som kan skriva på borgen som kommer att kunna ta topplån. Alla andra får snällt avstå från att bo i eget hem och bygga ett sådant. Systemet kommer att bli instabilt, eftersom man bygger in mycket stora subventioner genom kreditgarantier och realräntebidrag. Det kan därför bli dyrt i framtiden för staten och mycket osäkert. Det personliga sparandet motverkas. Det finns en rad argument emot detta system som man skulle kunna räkna upp. Trots att dessa argument är bekanta för de flesta och kan inses av de flesta envisas socialdemokraterna med att införa det här systemet. Man vill nu införa det utan att t.ex. skattefrågorna är lösta. Fastighetsskatt i kombination med räntelån gör att det kommer att bli 600--700 kr. dyrare i månaden i fast penningvärde i kapitalkostnad att bo i ett 20 år gammalt hus än i ett helt nytt hus. Man kommer i vissa fall att få betala reavinstskatt även om man gör en förlust. Egentligen borde man döpa om reavinstskatten till en förlustskatt, eftersom det är detta som det kommer att bli fråga om, om inte dessa frågor kommer att lösas. Än är de inte lösta. Pantsättningsfrågorna är inte heller lösta. Man har heller inte löst hur redovisningsfrågorna beträffande skuldökningen i företagens bokföringar skall hanteras skattemässigt. Fortfarande kvarstår viktiga och stora frågetecken. Ändå vill man nu starta det här systemet. Det innebär att det är mycket ovisst vad som kommer att gälla i framtiden och vilka villkor man skall bygga upp när man avser att investera i en fastighet. Jag tycker att det är lättsinnigt. Det finns naturligtvis en betydande risk för att enskilda villaägare, bostadsrättshavare och hyresgäster kommer att drabbas i slutändan. En nästan enig kreditmarknad har vädjat till utskottet om en senarelagd tidpunkt för införandet. En rad frågetecken är fortfarande inte uträtade. Man har inte heller tagit hänsyn till deras synpunkter. Vad är det som får socialdemokraterna att hasta igenom detta? Kan sparandet av någon miljard eller några miljarder i statsbudgeten vara viktigare än omsorgen om de enskilda boendes familjeekonomi? Vad är det som styr handlandet och att det är så bråttom? Vi har från centerns sida yrkat avslag. Vi menar att ett nytt system måste bygga på att risktagandet i ekonomiskt avseende att bygga och bo i alla delar av landet måste vara rättvist och likvärdigt. Ett nytt system måste vara kostnadsdämpande, och det måste innehålla möjligheter för den enskilde att själv kunna påverka både kostnader och utformningen av sitt boende. Ett nytt system måste främja, i stället för att motverka, hushållssparandet, och det måste minimera rundgången av pengar i kreditsystemet. Principerna för ett sådant system finns angivet i reservation nr 1 som är gemensam för moderaterna, folkpartiet och centern. Centern har i andra hand yrkat på en senareläggning av införandetidpunkten för den händelse att vi inte skulle få majoritet för reservation nr 1. Vi har således lyssnat på kreditvärlden i det här sammanhanget. Vi har lagt fram detta förslag även för att skydda majoriteten från en katastrof, men den vill tydligen inte lyssna. En dålig start för ett dåligt system kan bara leda åt ett håll. Vi är förvånade över att majoriteten inte vill ge sitt eget förslag en bättre möjlighet, om den nu tycker att det är bra som den själv påstår. Avvisandet av vårt förslag på den här punkten kanske är mera till för att kunna visa upp ett kortsiktigt besparingsförslag i statsbudgeten i stället för att värna systemets överlevnad på sikt. Det förefaller vara så. Det visar också litet av majoritetens tilltro till sitt eget förslag. Vi anser vidare att det nya systemet inte bör införas för de hus som nu har räntebidrag. De bör få behålla det gamla systemet. Det är ett avtalsbrott att så drastiskt ändra de ekonomiska förutsättningarna för dessa familjer. Som följd härav menar vi att de barnfamiljer som har förvärvslån skall få behålla dem med nuvarande ordning med räntebidrag. Slutligen behandlas också i detta betänkande centerns förslag om en sänkning av den garanterade räntan för ombyggnad så att samma lånevillkor kommer att gälla för ombyggnad som för nybyggnad. Det är rimligt att stimulera ombyggnaden nu för att klara byggsysselsättningen vid en omedelbar nedgång i nybyggnationen, dels som en följd av räntelånesystemet, dels av andra orsaker. Sysselsättningsstatistiken inom byggsektorn liksom de klara behov av ombyggnadsåtgärder som framförts till utskottet tycker vi är skäl nog för en sådan här åtgärd. Huvudfrågan i denna debatt är dock vilket bostadsfinansieringssystem vi skall ha i framtiden. Den debatten kommer att gå vidare. Det kommer vi från centern att se till. Vi kommer att begära förtroende av en majoritet i valet för att efter valet kunna medverka till att det här beslutet rivs upp och ett nytt system kommer till. 1. Vad händer om staten inte har råd med de förlustgarantier, kreditgarantier och realräntebidrag som ligger inbygga i systemet? Vem får då betala och stå för risken? Är det kommunerna, är det staten eller de enskilda fastighetsägarna som får ta smällen? Är ni t.ex. beredda att lösa in räntelånen om de skulle visa sig börja haverera? 2. Är det verkligen meningen att vi skall ha reavinstskatter på förluster? Var det meningen med det nya reavinstsystemet att vi skulle ha skatt på förluster? 3. Är det verkligen meningen att barnfamiljer där föräldrarna inte är rika skall utestängas från att bo i en egen villa? Är det den bostadspolitik som socialdemokraterna är beredda att gå ut med i den här valrörelsen? 4. Varför skall de som bor i glesbygd och på små orter straffas genom högre boendekostnader på grund av att de får betala en högre kreditgarantipremie? Herr talman! För tids vinnande begränsar jag mig till att yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Jag vill korrigera vissa talare som har sagt att det är socialdemokraterna och vänsterpartiet som står bakom det nya bostadsfinansieringssystemet. Det är rätt. Men också miljöpartiet de gröna ställer upp på det nya bostadsfinansieringssystemet fullt ut. Det var miljöpartiet som i ett visst läge röstade för ett snabbare införande, nämligen redan nu till årsskiftet 1991-1992, för att fullfölja den linje som vi delvis har gemensamt med socialdemokraterna om en stram finanspolitik. Det ligger alltså helt i linje med vår budgetpolitik. Skälet till att vi har dessa problem på bostadsmarknaden är att vi har ett högränteläge, vilket gör boendet orimligt dyrt. Självfallet måste vi rent allmänt sträva efter att komma tillbaka till de tider då vi hade låg skuldränta och låg bankränta över huvud taget. Bostadsmarknaden skulle då fungera mycket sundare. Jag har sett att de borgerliga partierna försöker profilera sig med att vara motståndare till detta bostadsfinansieringssystem. Herrar partiledare Bildt och Westerberg gick ut och sydde ihop något som jag litet slarvigt brukar kalla B & W Stormarknad. De talade aggressivt emot subventionerna i bostadssektorn och hävdade att miljarder skulle sparas. Det lät som 10 eller 20 miljarder. Samtidigt sade de nej till bostadsfinansieringssystemet och hade inget annat att komma med i stället. Detta är uppochnedvända världen! Här stöder de borgerliga partierna en fortsatt subventionspolitik av det mest osunda slag, som gör att människor kan kapitalisera bostadssubventioner i överlåtelser av fastigheter eller lägenheter. Det tycker vi i miljöpartiet är så osunt att vi med glädje ställer upp på det nya systemet, som förhoppningsvis skall sätta en ände på det osunda förhållandet. Som Jan Strömdahl säger hyser den störste kreditgivaren på den svenska fastighetsmarknaden, Stadshypotek, och dess chef Lars Wohlin inga som helst betänkligheter inför att även utan vårt stöd införa detta system som en affärsidé. Nu var det väl inte över hela linjen som man ansåg att detta var en bra affärsidé utan mest med avseende på de bostadsköpare som kan tänkas sätta in en stor pott eget kapital i början och enbart ta ett mindre topplån. Det kan då vara rimligt att använda en räntelånekonstruktion. Jag vill slutligen tillägga att vi självfallet ser vissa detaljproblem med detta system, och vi kommer noggrant att följa hur det utfaller. Ingen kan vara hundraprocentigt säker på hur det kommer att utfalla. I miljöpartiets reservation nr 4 om statlig prisgaranti uppmärksammar vi att det på vissa orter med vikande efterfrågan finns risk för kraftigt fallande nominella fastighetspriser som ett resultat av denna omläggning. Om man på en sådan ort nyligen byggt eller köpt sitt hus under de förutsättningar som gällt inom det nuvarande systemet och tvingas sälja huset, kan det leda till betydande kvarstående skulder efter försäljningen. Det kan inte vara acceptabelt att människor kan få sin privatekonomi förstörd genom att man på detta sätti god tro tagit lån enligt nuvarande regler. Vi menar därför att man måste införa ett skydd av något slag. En tänkbar möjlighet är att staten under en viss övergångsperiod åtar sig att lösa in de aktuella bostadsfastigheterna ungefär på samma sätt som nu sker i Norrlandslänen, för vilka det finns en sådan regel. En annan möjlighet är att staten i sådana fall efterskänker en del av det statliga bostadslånet. Detta bör enligt vår reservation nr 4 staten skyndsamt utreda. Även om vi nu inte får stöd för denna reservation, hoppas vi ändå att man har ögonen öppna för detta bekymmer, och vi vill rikta uppmärksamheten på det.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att jag är misstänksam mot systemet med räntelån. Jag har uppfattat att socialdemokraterna hittills har gjort bostadspolitiken till ett stolt inslag i sin politik, och jag har väldigt svårt att förstå att de nu har övergivit den linjen så kapitalt. Så t.ex., Oskar Lindkvist, är ni beredda att avvisa vissa barnfamiljer från möjligheten att bo i eget hem. Sträng sade ju en gång i tiden att barnfamiljerna är ''vårt folk''. Vad är det som har gjort att ni har övergett dem i det här fallet? Vi har många gånger från centerns sida backat upp den politik som förts. Men vi kan inte ställa upp på det förslag som nu föreligger, därför att det slår så olyckligt. Att det slår väldigt olyckligt mot glesbygdens folk är en annan problematik i det hela. Socialdemokratisk politik har sedan lång tid tillbaka haft den inriktningen, så där är jag inte förvånad. Sedan påstår Oskar Lindkvist att det inte skulle finnas något alternativ. Jag vill påstå att räntelån inte kan vara det allena saliggörande systemet. I centern har vi tänkt mycket noga på det här, och vi har ett alternativ. Reservationen tar mycket klart fram principerna för hur ett sådant nytt system skall se ut -- med enhetssubvention, med omfördelning och med sparande. Oskar Lindkvist kan väl inte mena att vi som enskilt parti skall kunna ta fram ett färdigt system, när regeringen har låtit statens hela apparat i tre år att utreda systemet. Ordningen här i riksdagen måste ju vara att man ber regeringen, som har utredningsresurserna, om ett förslag. Men var lugn, Oskar Lindkvist, vi skall nog ta fram förslaget, när vi får de resurserna! Vi gör också en ekonomisk bedömning, och vi har inte sagt att vi skall behålla nuvarande subventionsnivå, men vi prioriterar subventionerna bättre. Inbilla er inte att subventionerna kommer att minska med räntelånesystemet. Man bygger ju bara upp subventionerna och vältrar dem framför sig i tiden. Slutligen: Är det så, Oskar Lindkvist, att socialdemokraterna delar vänsterpartiets uppfattning att räntelånesystemet är ett listigt sätt att ta sig runt problemet? Delar ni också uppfattningen att det är ett stöd för en bra affärsidé, att bankerna skall få ytterligare möjligheter att tjäna pengar? Jag ger förslaget en eloge på den punkten att det motverkar spekulation. Men det låser in de enskilda boende i skuldfällor och hjälper bankerna att tjäna mer pengar på de boendes bekostnad. Är det socialdemokratisk politik?

Herr talman! Jag har fått överta detta ärende av Rolf L Nilson, som är förhindrad att delta i debatten. Jag har dock tidigare deltagit i liknande debatter. Nyligen var det en interpellationsdebatt med företrädare för regeringen -- Erik Åsbrink -- och samtliga riksdagspartier. Det finns då kanske ingen anledning att ta upp alla dessa trådar igen -- oavsett om de var röda, blåa eller gröna. Vi kommer säkerligen att återkomma till dessa frågor. Karin Falkmer har redogjort och hävdat att detta betänkande till stor del är i linje med vänsterpartiets ståndpunkter. Mot denna redovisning har jag inget att anföra -- jag delar den uppfattningen. Jag är glad över att vänsterpartiet och socialdemokraterna har kunnat nå denna enighet. Det finns dock punkter där vi inte är nöjda. Vi har också en reservation från vänsterpartiets sida. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation 3 mom. 4. Enigheten är alltså inte total. I reservation 4 vill vi ta upp det som Kjell Ericsson var inne på när han påtalade att löntagarfonderna inte har fått en tillräcklig regionalpolitisk betydelse. Där delar vi Kjell Ericssons ståndpunkt. Det är just därför som vi har gjort denna reservation. Genom att stödja denna reservation kan det som fungerar tämligen bra bli mycket bättre. AP-fondsystemet fungerar tämligen väl. Vi skall inte ha en alltför lång debatt här, men i tidigare anföranden har det framställts att AP fondsystemen skulle vara något slags hot mot svenskt näringsliv. Fakta säger det motsatta. Man vill göra gällande att sparande i samhällsekonomin skulle gå ned genom att vi byggde upp ett starkt samhälleligt pensionsskydd. Men genom att bygga upp AP-fonderna tryggade vi ett samhälleligt sparande. Detta sparande möjliggjorde byggnation och industriella satsningar. Det har inte varit något hot för svenskt näringsliv eller till skada för det -- det har varit till gagn för det. Det är i och för sig riktigt att löpande pensioner betalas av löpande års produktion, men varje samhälle behöver ett sparande. Det kan ske offentligt eller privat, men det offentliga sparandet är fördelningspolitiskt bättre. Det kan naturligtvis inte ersätta allt privat sparande. Men det privata sparandet är inte på nedgång -- tvärtom. Det är just nu på uppgång. Jag tycker därför att de farhågorna är överdrivna. Vi behöver ett offentligt sparande. Genom detta har vi också en kontroll på att det verkligen är fråga om ett sparande. Om vi bara skapar ett utrymme, en potential för privat sparande, kan det också ledas ut i en snabb konsumtion och leda till problem med bytesbalansen. Den avvägning vi har i dag är tämligen balanserad. Jag tror att vi kan se fram emot kommande debatter i den här frågan. Vänsterpartiet står starkt i den här frågan. Man säger att detta är en fråga om socialisering. Jag funderar då på om moderaterna och andra borgerliga partier har uppfattningen att AP fonderna juridiskt sett tillhör staten. Är det på det viset, är det enligt min uppfattning någon form av innovation man börjar driva. De borgerliga partierna socialiserar alltså helt plötsligt AP fonderna och förstatligar dem med sin retorik. Detta är en mycket egenartad linje man börjar föra fram. Jag tror att vi kommer att få möjlighet att återkomma till den här frågan i många fler debatter.

Herr talman! Att regeringen har belastat riksdagen med detta ärende i sista stund under riksmötet, samtidigt som man bebådar att man skall komma tillbaka med ett mer omfattande förslag i höst, kunde bli föremål för åtskilliga kannstöperier, exempelvis i fråga om hur stora utsikterna är att detta förslag kommer. Eftersom ärendet nu ligger på riksdagens bord måste det tyvärr också behandlas. Miljöpartiets reaktion var: Varför nu detta? AP-fondernas framtid är för viktig för att plottras sönder med små delbeslut. Därför yrkar vi avslag på propositionen. Jag står bakom reservation nr 1, till vilken jag yrkar bifall, även om jag menar att de borgerliga i sitt ordval i någon mån föregriper den översyn av AP fonderna som med all säkerhet behöver ske. Beträffande löntagarfonderna hoppas jag att alla har klart för sig var miljöpartiet står. Vi vill avskaffa dem och i stället använda pengarna till lokala närfonder och därigenom skapa möjligheter för en bättre regionalpolitik. Detta har vi talat om många gångar förut i denna kammare. Jag håller med de borgerliga om att AP-fonderna inte får användas som ett maktinstrument i den politiska majoritetens hand. Föreliggande regeringsförslag kan väl knappast leda särskilt långt i den riktningen, eftersom det handlar om relativt marginella placeringar i form av optioner, terminer och utländska aktier. Men de borgerliga partiernas uppfattning är naturligtvis riktig -- AP-fonderna skall vara till för att garantera pensionärernas intressen på bästa sätt och ingenting annat. I det intresset kan naturligtvis ligga att fonderna skall investera i aktier. Jag vill gärna hänvisa till en alldeles nyutkommen artikel i Ekonomisk debatt, nr 3/91. Artikelns rubrik är Bör pensionssparande ske i aktier?, och den är skriven av forskarna Frennberg och Hansson. Nog skulle det finnas möjligheter att koppla loss fondförvaltningen från den politiska majoriteten genom att delegera styrelsevalet i AP-fonderna till intressenter fria från dagspolitiken. Dessa fonder borde kunna hanteras på ett liknande sätt som Skandias och Trygg Hansas fonder. ATP-pensionärerna, till vilka jag själv räknar mig, har naturligtvis intresse av att AP-fonderna förvaltas på ett lika effektivt sätt som de privata pensionsbolagens fonder. De detaljförslag som framförs i dag bör däremot enligt min mening helt avvisas. De kan knappast på något väsentligt sätt förbättra fondernas lönsamhet. Jag är övertygad om att handeln med optioner, terminer och utländska aktier är någonting som majoriteten av de svenska ATP pensionärerna med viss rätt upplever som onödigt riskfylld. Redan av det skälet bör därför förslaget avvisas. Om jag känner pensionärerna rätt är de inte intresserade av spekulativa investeringar, men de ser kanske gärna att AP-pengarna investeras i svenska verksamheter, som långsiktigt bygger upp svenskt fastighetsbestånd och svensk industri. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Herr talman! I riksdagen finns det många kombinationer, långt fler än dem man tänker sig. I detta betänkande förekommer en av de mer ovanliga, för att inte säga den nästan allra ovanligaste. I en fråga har det väckts motioner från vänsterpartiet, från enskilda socialdemokrater och från moderata samlingspartiet. Dessa motioner går alla i samma riktning, och det är väl inte så vanligt. Icke desto mindre är det en viktig fråga dessa motionärer har tagit upp. Det gäller den turbulens, den oro, som rått på finansmarknaden och som har lett till att banker och kreditinstitut har gjort mycket stora kreditförluster. Detta i sin tur har lett till att bankerna stramat åt sin kreditgivning mycket hårt. Vem är det som har drabbats av detta? Jo, det är svenska småföretagare och svenska underleverantörer som har fått bära bördan av de försyndelser som har gjorts på finans och kreditmarknaden. Det är olyckligt, speciellt i det konjunkturläge som vi har nu, att denna mycket viktiga bransch får bära dessa tunga bördor. Det är mot den bakgrunden vi skall se dessa motioner och reservationerna 4 och 5 till detta betänkande. Med tanke på kammarens arbetsbörda nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 4, men jag ställer mig naturligtvis bakom reservation nr 5. Vi skulle ha behövt en längre och mer genomgripande debatt i detta ärende. Men med tanke på kammarens arbetsbörda avstår jag från en sådan debatt, men till kommande höstriksdag är detta en av de absolut viktigaste frågorna att ta tag i, dvs. att omöjliggöra att fel begångna inom en marknad skall få bäras av svenska småföretag. Det är en orimlighet, och därför krävs det en skärpt kontroll över finansinstituten och en uppstramning av bankinspektionens förutvarande verksamhet liksom en bättre kontroll på finans och kreditmarknaden.

Herr talman! Som Lars Bäckström mycket riktigt påpekade finns det all anledning att efterfråga en skärpt kontroll över bankverksamheten och finansverksamheten efter kreditförluster på 15 miljarder under det gångna året, varav 5 miljarder drabbade den svenska staten direkt genom BNP. När man diskuterar ekonomisk tillväxt anser man att 1 % av BNP är någonting ganska viktigt. Detta ärende gäller ju frågan huruvida försäkringsinspektionen och bankinspektionen skall slås samman. För ett par dagar sedan diskuterade vi branschglidningen mellan bank och försäkringsverksamhet liksom att banker och försäkringsbolag skulle kunna bilda gemensamma koncerner. Likaledes liberaliserades bankernas regler i ett flertal avseenden. Detta ökar naturligtvis riskerna inom den här verksamheten. Verksamheten blir mer mångfasetterad, och företagen blir större och mer svåröverskådliga. Detta motiverar naturligtvis en förstärkning av bankinspektionen och försäkringsinspektionen. Detta motiveras även av de förluster som jag nyss nämnde. Man kan naturligtvis säga att branschglidningen kräver ökad sakkunskap av inspektionerna inom både verksamhetsområdena, och det motiverar då en sammanslagning. Alla skall kunna allt, något som inte är så lätt. Det kravet riskerar att försvaga inspektionernas möjligheter. De skall förstå sig på bank, försäkring, leasing och factoring. Detta visar bara ytterligare ett skäl till det ställningstagande som miljöpartiet gjorde när vi avvisade regeringens proposition 1990/91:154 om den nya banklagstiftningen. Nu kan man säga att olyckan har skett. Riksdagen biföll i tisdags utskottets förslag. Beslutet om bankreglerna framtvingar en sammanslagning av dessa båda inspektioner. Det är möjligt att det är så, men å andra sidan har beslutet ännu inte trätt i kraft, och så länge det finns en möjlighet att förändra det, står vi fast vid vår principiella ståndpunkt. Det är bättre att ha två inspektioner som är specialiserade än att ha en, liksom att det är bättre att ha banker specialiserade på bankverksamhet och försäkringsbolag specialiserade på försäkringverksamhet. Herr talman! Jag står bakom reservationerna 1 och 4 men nöjer mig med att yrka bifall reservation nr 1. Reservationerna 2 och 4 har vi inom miljöpartigruppen inte hunnit diskutera, men jag kan tänka mig att det är åtskilliga miljöpartister som anser att även dessa reservationerna bör stödjas. De utgör snarast en förstärkning av utskottets egna uttalanden, som kanske inte skadar. Herr talman! Detta är mitt sista anförande i denna kammare, och jag vill avsluta det med att framföra ett tack till alla med och motdebattanter för uppfriskande debatter, som tvingat mig att skärpa mina argument och klargöra miljöpartiets ståndpunkter. Jag vill också framföra mitt tack till utskottskansliet, som jag nog har berett mer besvär än de flesta utskottsledamöter. De har alltid burit denna plåga med gott humör och stor tjänstvillighet. De har lärt mig mycket när jag ensam och utan förkunskaper kastades in i utskottet som representant för ett parti utan riksdagserfarenhet. Tacket går först och främst till Lars Foyer, som jag ser sitter här i kammaren i kväll, vilket gläder mig. Jag lärde känna Lars som ung student i slutet av 40 talet i Kristliga Studentförbundet här i Stockholm och fick redan då respekt för honom. När jag sedan återsåg honom i näringsutskottet efter 40 år har min respekt vuxit mycket och är i dag förenad med stor tacksamhet. Men tacksamheten riktar jag också till Ulf Renberg, Helene Tegnér, Karin Ståhlberg och nu senast Olle Söderberg. Samarbetet med dem har varit ett ständigt nöje. Jag vet att jag har varit besvärlig och kanske nöjet ibland bara har varit på min sida. Detta förstärker min tacksamhet. Jag ber Lars framföra detta tack till dem.

Herr talman! Jag vill till Lars Norberg medge att han har varit en flitig debattör och flitig reservant. Men jag måste säga att vi i utskottet haft svårt att förstå miljöpartiets grundsyn, som han ofta talar om i dessa debatter. Detta fall gäller bankrörelselagen och förändringar i den finansiella sektorn, den svenska marknadens litenhet och den utveckling som är på gång. Då måste man ställa frågan: Är det tillbaka till den lilla bankverksamheten som procentaren hade som ni försöker driva det svenska samhället? Jag vill också gärna säga att detta är min sista debatt med Lars Norberg. Jag vill tacka honom för hans debattflitighet och hans oerhörda engagemang i utskottet.

Herr talman! Riksdagen skall nu besluta om en viktig reform för de äldre, som griper in både i hälso och sjukvården och i den kommunala sociala omsorgen. Jag tillhör dem som tror att åldersfaktorn har underskattats i socialpolitiken. Vi har i dag världens äldsta befolkning. Och antalet äldre växer stort framöver. När vi har träffat delegationer från Europa har de överraskats över detta. Den ålderspuckel vi har i Sverige nu, den får övriga Europa om ungefär 20 år. Det är viktigt att ta med åldersfaktorn i jämförelse med andra länder, när vi skall diskutera sjukvård och äldreomsorg och när vi skall diskutera utgifter och skattetryck. Jag såg att hälsoekonomer hade räknat fram, utifrån den senaste statistiken från SCB, att med den tillväxt vi får av äldre äldre i Sverige kommer det att belasta sjukvården -- enbart sjukvården, inte kommunerna -- med ytterligare drygt 8 miljarder kronor. Den verkligheten måste vi ha med oss när vi diskuterar och planerar för de äldre i framtiden. ÄDEL-reformen ger oss nu bättre möjligheter att möta de äldres behov och önskemål. Det behövs en både robust och öppen organisation för att möta växande behov och skilda önskemål från de äldre människorna. Ibland blir det nödvändigt att göra större förändringar i samhällets organisation. Vad gäller äldrepolitiken tror jag att vi har kommit till en punkt där det är nödvändigt att göra huvudmannaskapsförändringar. Riksdagens och regeringens intentioner har alltför ofta hejdats på grund av brister i organisationen ute i kommuner och landsting. Regering och riksdag kan inte acceptera att fina intentioner som beslutas i denna sal gäckas på grund av felaktigheter i vår samhällsorganisation. ÄDEL-reformen tar ett stort grepp. Den gör det genom huvudmannaskapsförändringen, genom den ekonomiska regleringen på drygt 20 miljarder kronor, genom ett extra statsbidrag på 5,5 miljarder kronor, genom personalutbildning och inte minst genom visionen om självbestämmande och valfrihet för de äldre. Reformen ger klara riktlinjer från riksdagen i kombination med vidgad lokal frihet ute i kommuner och landsting. Jag förstår att sådana här förändringar skapar oro och ger problem när de skall förverkligas. All erfarenhet säger oss dock att förändringar skapar problem, men att de är av övergångskaraktär. Frågan är då vilka övergångsproblem som vi måste bemästra. Landstingsförbundet anser t.ex. att det inte blir en rättvis ekonomisk reglering för åren 1992 och 1993. Utskottet stänger inte dörren för den frågan. Vi menar att den bör föras vidare och diskuteras i finansutskottet. Ett tjugotal kommuner anser att uppenbara fel uppstått och måste rättas till på grund av att det rör sig om bestående effekter. Inte heller här stänger utskottet dörren. Sådana fel kan stämmas av vid en ''kontrollstation'', som utskottet föreslår skall ske under 1992. Regeringen tillsätter också en särskild delegation för uppföljning av betalningsansvaret för de medicinskt färdigbehandlade. Utskottet säger också att kommunalekonomiska kommittén bör kunna beakta äldrereformens effekter. Vi bör också notera att regeringen sätter av 5 milj.kr. för uppföljning och utvärdering av reformen. Man pekar ut socialstyrelsen, och det tycker jag är bra. Socialstyrelsens nya uppgift framöver skall ju bli att följa upp viktiga beslut från regering och riksdag. ÄDEL-reformen är onekligen en sådan fråga. Utskottet anser därför att det finns en god beredskap för att hantera de övergångsproblem som ÄDEL-reformen kan innebära, inte minst på det ekonomiska området. Herr talman! Möjligheterna är dock större än övergångsproblemen när det gäller ÄDEL reformen. Jag vill peka på några principiellt nya möjligheter som reformen öppnar inom äldrepolitiken i vårt land. För det första har utskottet i tidigare uttalanden pekat på bristen på gruppbostäder. Nu kommer 2 miljarder i stimulansbidrag. Därmed kan kommunerna, som har det här ansvaret, börja bygga bort bristerna i boendet för de senildementa. För det andra är de gamla som i onödan ligger kvar på sjukhus ett känt problem i sjukvård och äldreomsorg. Om jag minns rätt säger socialstyrelsen att det kostar oss skattebetalare 3 miljarder per år att umgås med detta problem. Dessutom får de gamla sämre omsorg när de ligger kvar på sjukhusen. Detta problem är även en propp för att beta av köer. Det ges alltså möjligheter för att skapa välfärdsvinster för de äldre, att korta köer och att bättre hushålla med samhällets pengar. För det tredje säger turistrådet att Sverige är fantastiskt när det gäller vår natur. Sverige är också ett land med skilda lokala förutsättningar. Genom ÄDEL-reformen får nu kommunerna ökad frihet i byggandet av särskilda boendeformer och i att själva forma sin förtroendemannaorganisation. Därmed får den kommunala självstyrelsen bättre möjligheter att ta fram mångfald i service och omsorg. Kanske kan de resultera i att Sverige får 284 välfärdskommuner, och inte en välfärdsstat. För det fjärde har socialutskottet också efterfrågat valfrihet för de äldre när det gäller boendeort för sin vård och omsorg. Ni minns artiklarna i tidningarna om att de gamla fanns i Norrland och barnen i södra Sverige. Den ensamstående föräldern fick inte flytta till södra Sverige och få vård och omsorg där. Det ändras det nu på. Därmed kan vi börja förverkliga visionen om valfrihet. Likaså finns visionen om självbestämmande. I går diskuterade vi alkoholfrågor. Där har vi från utskottet sagt att de gamla skall säga till om man skall servera alkohol i serviceboende och annat särskilt boende. Det skall vara en frihet för de äldre, inte för kommunerna. Till sist, herr talman, motsätter sig moderaterna nu, liksom i december, ÄDEL-reformen. Jag tycker det är märkligt med tanke på den kritik som moderaterna riktar mot dagens sjukvårdsmodell i tid och otid. Alla kunskapskällor pekar ut problemen med klinikfärdiga patienter, problemen med gränsdragning mellan landsting och kommuner och problemen med nuvarande statliga detaljstyrning av kommunerna. Varför motsätter sig då moderaterna de här förändringarna, som är av stor nytta för de äldre? Är det så, Sten Svensson, att ni moderater vill praktisera Zetterbergs teori om att förstärka problem och oreda i nuvarande modell -- för att år 2000, om jag minns rätt, förlösas i moderaternas lyckorike och modell? Elände i dag -- lycka i morgon. Svart i dag -- vitt i morgon. Har de analytiker rätt som säger att nyliberalismen och marxismen förenas i en ödestro? Utvecklingen har sin bestämda gång och punkteras vid en given tidpunkt. Sedan uppstår det goda livet för oss alla. Är det så? Att teorier kan passera förnuftets spärrar och upphöja destruktiva tankar till högsta visdom -- det vet vi. Men det kan väl inte gälla moderaterna och den praktiskt handlande moderaten Sten Vad är annars orsaken till att moderaterna motsätter sig en så viktig reform, som är ägnad att avhjälpa de brister som alla är överens om existerar? Varför motsätter sig moderaterna 3,5 miljarder i tillfälliga statsbidrag för att röja undan brister till förmån för god vård och omsorg till de äldre? Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationerna och bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag är medveten om den sena timmen, men jag vill ändå kommentera det som Om vi är överens om problembilden, Rosa Östh, är jag förvånad över att centern inte kan ansluta sig till reformens uppläggning. Det är nämligen inte bara en fråga om statsbidrag, utan det är själva strukturen på äldreomsorgen som nu innebär en ändring och en förbättring av förutsättningarna att angripa de problem som vi diskuterar. T.ex. det betalningsansvar som kommunerna nu kommer att få! Det kommer att innebära att vi driver på kommunernas ekonomiska intresse att arbeta fram boendealternativ. Det kommer att innebära att man på landstingssidan beter sig annorlunda när det gäller de människor som är medicinskt färdigbehandlade. Detta är viktiga inslag i den kommande reformpolitiken, och jag beklagar att centern inte har kunnat inse det och ställa sig bakom denna reform.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att avge en personlig deklaration till kammarens protokoll.

I denna särskilda författning för ålderdomshemmen beskrevs hur lägenheterna skulle vara och hur de skulle vara utrustade. Finessen med att man ger bostadslån är att lägenheterna skall funktionera som bostäder. Själva begreppet bostadslån talar ju om bostäder. Därför finns det mycket klara föreskrifter om hur en bostad skall se ut. Nu har socialutskottet fått våra synpunkter på hur det bör vara även när det gäller åldersdementa. Denna gång delar bostadsutskottet den uppfattning som finns i regeringens proposition. Vad jag nu beklagar är att socialutskottet har kommit fram till att det inte skall vara utrustning i alla lägenheter. Inte ens minsta kokplatta skall finnas i en del lägenheter. Då vill jag påminna om att det faktiskt inte är den boende som får lånet, utan lånet är knutet till själva lägenheten. Och det är mycket stor omsättning på bostäder för äldre. De äldre skall i dessa lägenheter kunna umgås med andra och kunna dricka en kopp kaffe. De skall lära sig att umgås, träna in handgrepp och annat i köket, sådant som hör till deras egen förkovran. Jag är, herr talman, mycket ledsen över att man har kommit till det här beslutet. Det är en politik som jag i högsta grad ogillar. Det är inte så som jag har tänkt mig att det skall vara med en social politik. Men nu har socialutskottet valt den här vägen, och jag har ingenting att rösta på vid den kommande voteringen.

Herr talman! Det betänkande som vi nu debatterar utgör minst sagt blandad kompott. Det handlar om den statliga administrationen på utbildningsområdet. Här blandas mindre frågor med rätt stora, principiella frågeställningar. Man skulle önska att man hade haft tillfälle att kunna diskutera detta litet mer utförligt än vad som det möjligen blir fråga om i natt. I betänkandet behandlas några anslagsfrågor där vi är av en annan mening än utskottsmajoriteten. Vi menar att den besparing på 100 milj.kr. på den statliga administrationen som utlovades i propositionen borde ha haft sin utgångspunkt i de medel som anvisats för den statliga skoladministrationen budgetåret 1990/91. Vi har reserverat oss på den punkten. Vi har också tillsammans med folkpartiet och centern reserverat oss till förmån för ett avslag på regeringens begäran om nära 4 milj.kr. till löntagarorganisationerna. En annan fråga har upprört rätt många sinnen, nämligen lokaliseringen av det nya statliga institutet för handikappfrågor i skolan. Riksdagen har tidigare beslutat att det nya skolverket skall vara förlagt till Stockholm, men nu -- hux flux -- vill man förlägga handikappinstitutet till Härnösand, och detta trots att samtliga handikapporganisationer har protesterat. Av rent fysiska skäl vill de ha nära till skolverket. De drar sig för dessa för dem många gånger besvärliga resor till Härnösand, vilka kan bli följden. När det gäller universitetsområdet kan vi först konstatera att majoriteten även nu har varit kallsinnig till våra propåer om att UHÄ bara bör vara en tillsynsmyndighet medan däremot utvärderingen av universitetens och högskolornas verksamhet bör göras av en fristående instans. Vi har reserverat oss mot majoritetens ståndpunkt i detta sammanhang. Vi har också en med centern och miljöpartiet gemensam reservation beträffande en eventuell avgiftsbeläggning av ekvivaleringen av utländska betyg. Vi menar att vi i detta sammanhang inte får avvika från EGs principiella handhavande av sådana här frågor. Man kan också konstatera att det i detta betänkande föreslås ett anslag på 5 milj.kr. till Hedemora -- har ju utomordentliga besvärligheter. Dessa 5 milj.kr. kan emellertid bara klara skolorna t.o.m. det här budgetårets slut. Därefter är det det ovisst hur dessa skolor över huvud taget skall kunna klara sig innan de nya reglerna för bidrag till de fristående skolorna träder i kraft. Att vi har lyckats samla en enighet i utskottet kring detta kan ju ändå vara glädjande för dessa skolor, så att man ser att skolornas verksamhet är uppskattad och så att de kan få kraft att klara sig till dess att bättre tider stundar. Det enligt min uppfattning allra viktigaste i det här betänkandet är emellertid den stora principiella frågan om universitetens och högskolornas framtid. Vi har i en med folkpartiet gemensam partimotion lagt fram ett förslag om att våra forskningshögskolor -- universiteten och de stora fackhögskolorna -- skall ombildas och i allt väsentligt vila sin verksamhet på ett stiftelsekapital som skjuts till av staten. Meningen är att avkastningen av stiftelsekapitalet skall kunna täcka den centrala administrationen och dessutom en del av nuvarande fakultetsanslag. I övrigt får dessa universitet och högskolor konkurrera fritt sinsemellan och sluta avtal med staten angående viss utbildning samt då naturligtvis också få ersättning. Vi tror att ett sådant system skulle vitalisera universiteten och högskolorna. Vi har sett att det har varit alltför mycket av centralstyrning trots att socialdemokratin visserligen under senare år har varit i full reträtt bort ifrån det som hände 1969 och också 1975 och 1977. Vi har kunnat märka att man har varit inne på tanken att decentralisera beslutsformerna. Även i detta betänkande tas en hel del av detta upp. Vi menar emellertid att man bör gå längre än vad man har gjort. Man bör ge en fullständig autonomi till universiteten och också forskningshögskolorna. Naturligvis kan det också finnas anledning att måhända i framtiden utsträcka detta till även andra enheter. Men vi är inte där ännu. Det är i första hand när det gäller dessa enheter som vi vill pröva detta nya system för att därmed också kunna stimulera kvaliteten. Vi har också pekat på nödvändigheten av att förstärka på internationaliseringssidan. Vi står nu inför ett omfattande samarbete inom Europa, men vi är inte helt säkra på att vi i det här landet är rustade för att kunna klara av denna nya internationella samverkan på rätt sätt. Detta understryks också av studentkårerna, som har kommit med propåer och visat på de brister som finns, inte minst på bostadssidan. Vi har också tagit upp frågan om vad vi skall göra med forskarutbildningen. Vi har i enighet konstaterat att vi måste dubbla antalet disputerade per år fram till år 2000. Men hur skall vi kunna klara av detta? Gör vi det inte, innebär det att vi inom en rätt snar framtid i detta land kommer att ha färre disputerade som är yrkesverksamma än vad vi har för ögonblicket. Vad vi framför allt har pekat på är omvandlingen av utbildningsbidrag till doktorandtjänster. Den utvecklingen bör snabbas på ytterligare. Naturligtvis är detta en fråga som inte bara löses på det sättet, utan många andra åtgärder kan också behöva vidtas. Hela forskarutbildningen är, som vi ser det, en av våra akilleshälar. Det finns alltnog mycket att göra för universiteten och högskolorna framöver. Vi har tillsammans med folkpartiet föreslagit en rad åtgärder som bör kunna verka i rätt riktning, snabba på utvecklingen åt rätt håll. Jag kan försäkra om att detta bara är en första början. Det kommer att finnas anledning att komma tillbaka och att kanske mer utförligt ta upp dessa problem inför framtiden. Jag vill, herr talman, passa på att yrka bifall till två reservationer, men detta innebär naturligtvis inte att vi inte står bakom de andra reservationerna som moderata samlingspartiet har fogat till betänkandet. De reservationer jag åsyftar är nr 5, som handlar om lokaliseringen av statens handikappinstitut, och nr 10, som handlar om en ombildning av forskningshögskolorna, universiteten och fackhögskolorna, till autonoma enheter. Jag vill också allra sist passa på att tacka Lars Gustafsson, utbildningsutskottets ordförande, som väl antagligen nu gör sin kanske sista debatt i riksdagen. Han har med oväld försökt leda utskottets förhandlingar. Han har strävat ärligt efter att förbättra den svenska högskolan och universiteten. Ibland har han kanske visat en litet butter uppsyn på våra sammanträden, men det har funnits ett hjärta där bakom. Han har också lyckats åstadkomma åtskilliga goda resultat. Mycket av det som är positivt i dag är Lars Gustafssons förtjänst. Ett hjärtligt tack för den tid som har varit!

Herr talman! Jag vill bara uttrycka mitt beklagande över att Larz Johansson och centern inte velat ansluta sig till den reservation som vänder sig mot utplaceringen av statens handikappinstitut för skolfrågor till Härnösand. Geografisk utlokalisering och decentralisering är trots allt inte alls samma sak. I det här fallet måste jag säga att det förefaller vara sällsynt omotiverat att lokalisera detta institut just till Härnösand av alla ställen. Det hade varit mycket mer befogat att institutet arbetar på samma ort som skolverket finns, nämligen i Stockholm. De andra partierna borde kanske ha tagit fasta på vad dessa organisationer tyckt och tänkt i detta sammanhang.

Herr talman! Till detta betänkande har vi från vänsterpartiets sida fogat två reservationer. En reservation handlar om lokaliseringen av statens handikappsinstitut för skolfrågor. Vi ställer oss tveksamma till lokaliseringen till Härnösand. Vi anser att Sundsvall/Härnösands-området bör bli föremål för andra regionalpolitiska stödinsatser. Vi tror att det hade varit av värde att ha detta institut lokaliserat till samma ort som det nya skolverket. Den andra reservationen handlar om professorstillsättningar. Alla partier utom vänsterpartiet tycker att de enskilda högskolorna skall handha dessa. Sverige är inte ett särskilt stort land, och vi tycker att frågan om tillsättning av professorer skall ligga kvar på regerings och riksdagsnivå. Vi har i stället föreslagit att man skulle inrätta en ny tjänst inom högskolan, nämligen biträdande professor. Detta förslag har av och till förts fram tidigare i denna kammare. Vi trodde nog att det här förslaget skulle få en mer positiv reaktion från de övriga partierna än vad som blivit fallet. Vi får alltså återkomma med dessa förslag. Om vi hade haft mer tid skulle det ha varit intressant att ta en fri och öppen diskussion om vilken roll högskolan skall spela i det svenska samhället framöver. Nu har folkpartiet och moderaterna lagt fram någonting som de vill beteckna som ett nytt förslag, nämligen att en del universitet, tekniska högskolor och någon medicinsk utbildningsanstalt skall ombildas till stiftelser. Detta är ingenting nytt, herr talman, utan det är egentligen att gå tillbaka många decennier i tiden. Jag skall inte gå in närmare på detta men vill ändå peka på att den föreslagna ordningen otydliggör den politiska ansvarigheten för högskolans verksamhet. Jag tror att det i en demokrati är viktigt att de som kan hängas också skall kunna hängas, dvs. göras ansvariga för den politik som förs inom olika samhällsområden. Jag tycker dessutom att det är ett halvhjärtat förslag. Om man nu vill placera ut dessa universitet på någon form av skapad marknad hade det i så fall varit bättre att föreslå att vi skulle sälja ut t.ex. någon handelshögskola och försöka göra den lönsam. Det hade varit ett mer radikalt förslag. Till sist, herr talman, vill jag liksom de tidigare talarna rikta ett tack till Lars Gustafsson för de år som vi haft tillsammans i utbildningsutskottet. Det har varit ett givande och tagande. Både som ett tack till Lars Gustafsson och som ett inlägg i debatten skall jag be att få läsa ett par korta dikter, eftersom jag vet att Lars Gustafsson är road av lyrik. Den första dikten heter ''Mitt universitet'' och är skriven av Vladimir Majakovskij. Den ingår i samlingen ''Jag älskar'', som gavs ut 1922: Ni kan franska, böja konstiga former. Men säg mig om ni kan sjunga kör ihop med ett hus? som nyss är framkläckt ur ägget räcker sin hand mot boken Alfabetet har jag lärt från skyltar. Jag har vänt sidor av järn och bleckplåt. Jorden, jo, den tar man, och sedan studerar med den. Hela den är den minsta världsglob som finns. Till sist en dikt av Alf Henriksson, Boksyntheten, ur diktsamlingen Medan göken tiger : med okuvlig idoghet läser en bok om dagen söndag och vardag i nittio år, då har han läst in vid pass tjugofemtusenfemhundrafemti volymer. Men trettiotusen tavlor med kilskrift på finns enbart i British Museum, och hundradetusen band ägde Linköpings läroverk när seklet var ungt. Så kan det bevisas med enkel aritmetik att det mesta som människor vet måste tydligen vara Och till råga på allt har kineserna skrivit en del.

Herr talman! Jag efterlyser fortfarande vilken tid Björn Samuelson avser. När skulle vi, konkret, haft stiftelseform vid universitet och högskolor? Jag kan inte påminna mig detta. Vi har haft Göteborgs högskola, Stockholms högskola -- är det detta han åsyftar? I övrigt vill jag bara, med den kommentaren säga att ju mindre vi har av politiskt inflytande i dessa sammanhang dess bättre. Forskningen och den högre utbildningen skall stå fria och kunna vara någonting av ett sanningsvittne, ett offentligt område där man sätter sanningen i högsätet och utövar kritik mot det samhälle vi lever i. Det är den främsta uppgiften.

Herr talman! Jag tycker detta betänkande är bra, och vi står bakom nästan allt. Vi har en enda reservation, om ekvivaleringsverksamheten. Vi anser att det inte behöver utredas om avgift eller inte, eftersom vi anser att det inte skall vara någon avgift. För övrigt är det positivt, och jag får som alla andra säga att jag önskar Lars Gustafsson lycka till i hans framtida verksamhet. Jag tror inte att han kommer att stå still sedan han lämnat riksdagen. Jag vill tacka för den tid som varit, och jag vill också tacka övriga ledamöter i utskottet. Jag vill tillägga att vi också vill stöjda Waldorfskolorna med 5 milj.kr. Vi äskade först 20 milj.kr., men efter att ha hört oss för om hur mycket de kunde göra av med detta budgetår fann vi att 5 miljoner låg litet närmare verkligheten. Jag är glad att vi har hjälpt dem akut. Vi vill dessutom ändra statsbidragssystemet så att alla elever får samma underlag för statsbidrag. Då hoppas jag det skall finnas stora möjligheter för dessa skolor att fortsätta att leva och att blomma. När det gäller handikappinstitutet har jag hört delade meningar om förläggningen i Härnösand. Jag har hört både för och nackdelar. Det finns också handikapporganisationer som tycker det är bra att institutet förläggs till Härnösand. Somliga talar för och andra emot, och det kanske beror på var man befinner sig i Sverige. Jag tycker utskottet har behandlat saken väl. Man har tänkt på att det kan behövas mera medel om man måste resa mera. Jag säger som Larz Johansson att det är viktigt att tjänstemännen, som kommer att tjänstgöra i Härnösand, kanske får resa mer än de som sitter på handikapporganisationernas kanslier. Men det är viktigt att man har en god samverkan mellan handikappinstitutet och skolverket. Vi var inte på samma linje som centern, att det skulle varit ett och samma verk. Då hade vi gärna sett allting i Detta med linjeupplösning är något som miljöpartiet också drivit när det gäller högskolan. Jag tycker det är oerhört viktigt för att högskolan skall vara ett kreativt centrum och ett kunskapscentrum. Man skall inte bara mäta genomströmningshastighet. Det skall verkligen vara kvalitet. Det är också viktigt att dessa fasta forskningsresurser kommer ut till små högskolor. Det ligger naturligtvis i vår tanke om decentralisering.